Herr talman! I årets budgetproposition redovisas regeringens behandling av omsorgskommitténs betänkande från 1981. I kommitténs betänkande föreslogs beträffande sysselsättningsfrämjande åtgärder för psykiskt utvecklingsstörda att särskilda kontaktpersoner skulle avdelas på länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar för att på ett bättre sätt än vad som nu sker hjälpa utvecklingsstörda. Det är uppenbara svårigheter att bereda psykiskt utvecklingsstörda arbete eller sysselsättning, och det är därför av vikt att det finns tjänstemän som har kunskap om utvecklingsstördas speciella behov och också erfarenheter av arbetsvägledning för denna handikappgrupp. Detta är nämligen en mycket viktig förutsättning för att utvecklingsstörda skall kunna tillgodogöra sig arbetsförmedlingarnas service och få ett verkligt stöd i försöken att få ett arbete. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen bedömt detta förslag utan värde och avvisar det med hänvisning till det statsfinansiella läget. Jag menar dock att det här mera handlar om en resursfördelning, och jag anser att utskottet kunde ha gjort ett uttalande om detta. Jag noterar utskottets sympati för de som man uttrycker det behjärtansvärda ändamålen men beklagar att sympatin inte räckte ens till ett uttalande. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation nr 36 av Karl Erik Eriksson. När det gäller mitt andra yrkande i motionen 1984/85:541 om att åtgärder bör vidtas för att öka möjligheterna för psykiskt utvecklingsstörda att få arbete inom Samhällsföretagsgruppen, kan jag då konstatera att för denna handikappgrupp har utskottet inte ens uttalat sympati. Utskottet är inte berett att medverka till någon form av förtur eller andra åtgärder för att underlätta för dessa människor att få ett skyddat arbete. Inte mer än 7 2 av alla vuxna utvecklingsstörda har arbete inom Samhällsföretagsgruppen, och det finns anledning att ställa frågan varför det inte är fler. Samhällsföretagsgruppen säger att man vill satsa på utvecklingsstörda i framtiden och har också utarbetat en skrift som heter ”Vad kan Samhällsföretagsgruppen göra för psykiskt utvecklingsstörda?”. Man är alltså medveten om att verkstäderna i landet behöver mycket kunskaper om begåvningshandikapp och måste fortsätta sitt arbete med att hitta lämpliga arbetsuppgifter anpassade för utvecklingsstörda. Det alltmer uttalade kravet på affärsmässighet på verkstäderna, den låga utslussningsfrekvensen i kombination med timtaket på 30 000 timmar per år, allt detta utgör hinder för att psykiskt utvecklingsstörda skall komma upp i större procenttal när det gäller placeringar i skyddat arbete. Ändå har det visat sig att utvecklingsstörda är borta från jobbet mindre än andra och att de gör ett gott arbete när arbetsuppgifterna är väl anpassade och när de fått en bra introduktion. Trots all information som numera ges om vad det innebär att vara psykiskt utvecklingsstörd på många olika nivåer möter man emellanåt och alltför ofta attityder och fördomar på detta område och man kan undra om detta fortfarande är en avgörande tröskel när det gäller att få del av skyddat arbete. Den målsättning som en gång skrevs för skyddat arbete, som man trodde skulle garantera denna den kanske svagaste handikappgruppen arbete och sysselsättning, har i dag en annan innebörd än när den ursprungligen formulerades. Är det då inte dags att tänka i nya banor? Vi vet nu att det diskuteras i några landsting, och frågan är väckt också i Gotlands kommun, att köpa platser för kommunala pengar för att garantera utvecklingsstörda arbete inom Samhällsföretagsgruppen. Det finns anledning att ställa frågan om det är en önskvärd utveckling, sedd ur flera olika perspektiv. Det finns förmodligen skäl att återkomma till den diskussionen i anslutning till den väntade propositionen om en ny omsorgslag. Herr talman! Det finns ingen reservation på denna del och jag har heller inget yrkande, men jag har ändå velat tillföra denna diskussion de här synpunkterna. Faktum kvarstår dock att för att man skall kunna förbättra situationen för denna den kanske svagaste handikappgruppen måste tydligen röstläget höjas avsevärt, och det är egentligen generande för dagens svenska samhälle.

Herr talman! Jag kom sent på listan eftersom jag begärde ordet först i dag. Jag anmälde mig till debatten därför att jag tyckte att det i dag i kammaren har givits bevis på en ganska fantastisk förmåga att göra svart till vitt. I denna talarstol, liksom på möten runt om i landet, på arbetsplatser, på affischer, i ledarartiklar i A-pressen och LO-pressen och i insändare basuneras budska pet ut att socialdemokraterna är på väg att lyckas med sin arbetsmarknadspolitik. Hur bör man då tolka dessa påståenden? Det finns enligt min och säkert många andras åsikt bara en logisk tolkning. Var och en av kvinna född måste i logikens och det sunda förnuftets namn tro att vi i dagens Sverige har ett lägre antal arbetslösa än vad som var fallet 1976-1982, då vårt land styrdes av borgerliga majoriteter. Stämmer då denna beskrivning på verkligheten? Svaret på den frågan måste bli ett klart och tydligt nej. Jag menar bestämt, herr talman, att dessa påståenden är felaktiga, ja, t.o.m. i vissa fall lögnaktiga. Mellan åren 1976 och 1982, när vi hade borgerlig majoritet i vårt land, fick vi höra från socialdemokraterna och ifrån LO att borgarna kallt, medvetet och beräknande ville driva ut svenska folket i den kyliga arbetslösheten. Det skall, herr talman, påpekas att antalet arbetslösa då var betydligt lägre än vad som är fallet i dag. Vi kan alltså konstatera följande: de siffror som 1976-1982 innebar den djupaste misär, skall nu några år senare tolkas som mycket framgångsrika, ifall man lyckas nå ned till dem igen. Socialdemokraterna kommer alltså att kämpa för att komma ned mot de siffror som man i opposition riktade mycket stark kritik emot. Jag är så pass självkritisk att jag är medveten om att det kan finnas brister i min bildning och kanske även i min fattningsförmåga — något som jag blir påmind om till och från i olika tidningsartiklar. Men jag vill erkänna — och det gör säkert många med mig — att jag har svårt att förstå hur drygt 220 arbetslösa i genomsnitt 1976-1982, skulle vara sämre än drygt 3 90 1985. Hur man än vrider och vänder på statistiken kan man inte blunda för det faktum att antalet arbetslösa i genomsnitt under åren 1976-1982 var mycket lägre än det antal som vi har haft sedan socialdemokraterna vann valet. Valet vann man kanske just därför att man lovade att föra en bättre arbetsmarknadspolitik än vad borgerligheten hade presterat. Herr talman, jag menar att dessa siffror — tillsammans med det faktum att vår utlandsskuld har ökat med mer än 100 26 sedan valet — talar för sig själva. Socialdemokraterna hävdar att de för Sverige på rätt väg. Jag vill nog inte säga emot det. Men, herr talman, det är inte oväsentligt att påpeka att de kör åt fel håll. Jag vill rekommendera dem som påstår att mina siffror och uppgifter är felaktiga och ett resultat av en borgerlig falskmålning att läsa LO-tidningen nr 10/1985. Där finns det en ledarartikel som måste anses vara helt förödande för den hittills förda arbetsmarknadspolitiken. Jag skall inte trötta kammaren med citat från denna artikel, men jag kan garantera att den inte är uppbygglig för socialdemokraterna. Herr talman! Jag vill påpeka att jag inte vill mina medmänniskor något ont. Tvärtom är jag nog en ganska snäll människa. Av det skälet har jag inte begärt att kammarens personal skall visa de båda diagram som finns i den nämnda tidningsartikeln. Jag har nämligen gjort två overheadbilder, men dessa tänker jag använda vid ett annat tillfälle. Det är min bestämda uppfattning att det inte kan anses vara särskilt sportsligt att skjuta på sittande fågel, även om jag tillstår att det kliar i fingrarna. Herr talman! Det är beklagligt att socialdemokraterna nu med hjälp av lögner och halvsanningar angriper t.ex. konsekvenserna av moderaternas olika alternativ. Samtidigt vill jag påstå att man inte drar sig för att ljuga om sina egna misstag. Delar av den uppvisning som vi har sett här i dag och som vi dagligen bevittnar runt om i landet kan i de flesta fall betecknas som lögnaktiga. Man brukar säga att någon ljuger som en häst travar. Skulle den icke helt okända travhästen Legolas trava lika snabbt som man i dag från socialdemokraternas sida ljuger om statistiken skulle han ha varit innehavare av ett i stort sett oslagbart världsrekord.

Herr talman! Jag begärde ordet i dag därför att jag ville belysa den något inkonsekventa politik som socialdemokraterna har bedrivit. Det går i alla fall inte att förneka att arbetslösheten under åren 1976-1982 i genomsnitt låg på ca2 90. I dag är den drygt 3 Ze. Det är alltså en försämring på 50 20. Hur man kan betrakta detta som en framgång begriper jag inte. Jag tror, herr talman, att det inte kan vara många som förstår det hela. Vad sedan gäller moderaternas förslag kan jag bara konstatera att man i fler och fler länder nu börjar tillämpa den politik som vi vill föra här i Sverige. Jag tror inte att man i alla andra länder har fel och vi här i Sverige har rätt.

Herr talman! Om vi skalar bort de olika åtgärder som vi vidtagit här i Sverige, får vi faktiskt fram en helt annan siffra. Den är betydligt sämre än den mycket dåliga siffra, 3,5 90, som vi har i dag — och som kan jämföras med de drygt 2 26 som vi hade under den borgerliga perioden. Jag kan inte begripa hur Sten Östlund vill påstå att dagens siffror innebär en framgång jämfört med den siffra som vi hade under åren 1976-1982. När det gäller USA är jag säker på att om inte Sten Östlund så i alla fall en del av hans kolleger varje kväll ber en stilla bön att just USA skall lyckas hålla uppe sin högkonjunktur.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av reservation 14 i betänkandet och diskussionen om sänkta ungdomslöner. Det förvånar mig egentligen inte så mycket att moderaterna kommer med ett förslag som ensidigt slår mot den allra svagaste gruppen på arbetsmarknaden, men det förvånar mig mycket att mittenpartierna slutit upp bakom kravet på sänkta ungdomslöner. Lika lön för lika arbete är en naturlig princip. Vi har därför en ordning med ingångslöner, dvs. lägre löner för den som är ny och mindre erfaren än sina arbetskamrater. Enligt avtalen skall en 17-åring ha 73 70 av en vuxen industriarbetares lön, en 19-åring skall ha 90 26. Att därutöver sänka ungdomslönerna för att ungdomarna skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden är ett absurt krav. Kvinnor har också problem på arbetsmarknaden. Skall vi sänka lönerna för dem också? De som är över 55 år brukar man säga har problem på arbetsmarknaden. Skall vi sänka lönerna för dem också? Det är naturligtvis orimligt. Ulf Adelsohn sade i sitt anförande på moderaternas stämma här i höstas att ett av de viktigaste kraven är att ”vanliga människor skall kunna leva på sin lön”. Räknas ungdomarna inte till vanliga människor? Det är också anmärkningsvärt att de borgerliga föreslår ett ingripande i lönepolitiken som indirekt skulle sätta den fria förhandlingsrätten ur spel för en åldersgrupp. Sänkta ungdomslöner är dessutom verkningslöst för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Vi kan se oss omkring internationellt. I Nederländerna får en 18-åring ungefär 50 20 av en vuxens lön. Där har man den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa. I England har ungdomar ungefär 40 20 av en vuxenlön — där går var fjärde ung människa arbetslös. Vi kan se oss omkring i Sverige. Metall och Verkstadsföreningen har i sitt avtal möjliggjort lokala överenskommelser om lägre löner för ungdomar under deras upplärningstid. Det har nästan inte utnyttjats i något fall av arbetsgivarna. 85 90 av elever som gått på yrkesinriktade linjer har jobb ett par månader efter det att de slutat skolan. När det gäller dem har arbetsgivarna alltså inte backat för lönekostnaderna. Som LO har visat i sina undersökningar betalar de flesta arbetsgivare tvärtom högre lön till ungdomarna än de egentligen behöver göra enligt avtalen. Lägre ungdomslöner ger inte fler ungdomar arbete. Om vi dessutom beaktar moderaternas förslag om nedskärningar av antalet anställda i kommunerna och förslagen om nedskärning av ungdomslag och beredskapsarbeten, finner vi att konsekvensen av de moderata förslagen i stället blir en betydligt högre arbetslöshet för ungdomar. Jag tycker att det är tråkigt att man tar seriösa problem, som ungdomsarbetslösheten är, till ursäkt för att lägga fram reaktionära förslag som ensidigt drabbar den arbetande ungdomen — och jag tycker att det är mycket trist att mittenpartierna ställt sig bakom dessa förslag.

Herr talman! Jag begärde ordet bara därför att jag ville påpeka en i och för sig kanske självklar sak. Men tyvärr är den inte självklar för alla, och framför allt inte för moderata samlingspartiet. Jag tillbringar en mycket stor del av min tid med att åka runt på fabriker och verkstäder för att tala om det förestående valet. I samband med det studerar jag naturligtvis också hur den nya tekniken marscherar in på våra verkstäder. En av de vanligaste saker man kan få uppleva då är att människor står vid helt nya utrustningar. Tekniken växer i snabb takt in på företagen. När man frågar dem som står vid de nya maskinerna: Var har du fått din utbildning? är det vanligaste svaret: Den har jag fått genom AMU, arbetsmarknadsutbildning. Det är alltså en utbildning som moderata samlingspartiet betecknar som en verksamhet där det är fråga om arbetslöshet. Jag tror inte att det hjälper med aldrig så fina overheadbilder för att förklara bort den mycket märkliga inställningen.

Herr talman! Om riksdagen, då den om några timmar går till beslut följer den majoritet som socialdemokrater och kommunister i jordbruksutskottet utgör, fattas ett av de mera olyckliga besluten i vår riksdag. Jag anser att åtgärden inte ger nämnvärt mera fiskevatten åt fritidsfisket än vad en frivilliglinje skulle kunna åstadkomma. Att mot denna bakgrund föreslå konfiskation av del av fiskerätt för att tillgodose fritidsfiskets behov anser jag vara en näst intill obeskrivlig respektlöshet för äganderättens och demokratins principer. Regeringen valde inte i enlighet med den linje som en majoritet i riksdagen för drygt två år sedan beslutat om. Riksdagen biföll nämligen en socialdemokratisk motion som yrkade att riksdagen skulle ge regeringen till känna som sin mening ”att staten löser in och frisläpper handredskapsfisket i Mälaren och utefter södra ostkusten”. Oaktat att vi moderater motsatte oss också detta förslag hade förslaget ändå demokratisk värdighet. Regeringen har nu valt en ännu sämre och i maktfullkomlighet längre gående lösning. Regeringens motiv för att offra ytterligare delar av sitt redan hårt tärda förtroendekapital genom att beträda konfiskationens väg är närmast obegripligt. Det brukar då och då från de borgerliga partiernas sida sägas att vissa socialdemokratiska förslag har en konfiskatorisk prägel. Det är illa nog. Denna gång har förslaget dock inte en konfiskatorisk prägel. Den här gången handlar det om ren konfiskation. Herr talman! Jag undrar hur många av kammarens ledamöter — även de äldsta inräknade — som över huvud taget har varit med om att i Sveriges riksdag genomföra ett beslut som lika klart som beslutet i dag innebär ett övertagande av enskilds egendom utan ersättning. Detta är en mörk dag i riksdagens historia. Herr talman! Även om jag aldrig hade tänkt mig att behöva vara med om då ett beslut fattas av den karaktär som det vi skall fatta i dag, hade jag än mindre kunnat tänka mig att ett sådant beslut skulle tillgripas för att komma över en tillgång som lika väl hade kunnat erbjudas på frivillighetens väg och med vattenägarnas benägna bistånd. Dagens beslut är ett nederlag för sunt förnuft. Bildandet av fiskevårdsområden, som i sin tur skulle ha skapat förutsättningar för fiskeupplåtelser, liksom vård av fiskebestånden samt vård och tillsyn av anläggningar mot en rimlig avgift i form av fiskekort, hade varit ett betydligt bättre alternativ. Jag är övertygad om att de som ägnar sig åt historieforskning kommer att ägna betydande tid åt det beslut som nu fattas under detta riksmöte. Det är värt att lägga ner en del möda på att verkligen få reda på socialdemokraternas djupare bevekelsegrunder för att i en situation som denna tillgripa ett så märkligt beslut. Åtgärden och dess genomförande ter sig närmast bisarr och för tanken till uttrycket att döda mygg med kanoner. Regeringens förslag har prövats av lagrådet. Prövningen har sannerligen inte skett utan vånda, och man har gjort korrigeringar. Korrigeringarna har regeringen inte brytt sig om. Därutöver har remissinstanserna varit minst sagt omilda. Vid få tillfällen torde omdömena från höga jurister om ett regeringsförslag ha varit så nedgörande. Motionerna från de borgerliga partierna har således haft gott underlag då vi har yrkat avslag på regeringens proposition. Detta leder följdriktigt fram till att folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet i en gemensam reservation, reservation nr 1, också har yrkat avslag på propositionen. Att partierna sedan i någon mån har haft litet olika syn beträffande framkomstvägarna för att rätta till detta elände betraktar jag mera som en tillfällighet. För moderata samlingspartiets del ter det sig närmast självklart mot den bakgrund som jag tidigare har redogjort för att beslutet skall rivas upp i händelse av att sådana förutsättningar föreligger efter höstens val. Alternativet till att beslutet rivs upp är att vattenägarna ges ersättning för fiskerätten, och det räcker inte — som föreslagits i regeringens proposition — med ersättning enbart för förlorade intäkter med anledning av beslutet. Vi menar dock att en åtgärd som inte på något avgörande sätt förbättrar allmänhetens möjligheter till fritidsfiske rimligen inte skall belasta landets ekonomi med kostnader i storleksordningen säkerligen över en halv miljard kronor. Så kostsamma åtaganden skall enligt vår mening ägnas långt viktigare och mer angelägna åtgärder än vad det handlar om i detta fall. Herr talman! Jag har inte för avsikt att i detta anförande beröra förslagets mera judiciella del. Detta kommer att tas upp bl.a. av Gösta Bohman i ett senare anförande. Jag kan dock inte underlåta att från mina mera lekmannamässiga utgångspunkter uttrycka förvåning över det resonemang om ”gråzon” som lagrådet i sin granskning har använt. Det kan rimligen inte vara på det sättet att de höga jurister som utgör lagrådet använt uttrycket gråzon i samband med ersättningsfrågan som ett uttryck för att detta är en beträdbar zon. Regeringens tolkning — i regeringens iver att åstadkomma ett förslag i enlighet med sina ursprungliga intentioner — har blivit att gråzon är någon typ av om än inte helt legitim så dock beträdbar zon. Från detta betraktelsesätt vill jag bestämt ta avstånd. Med den motivering jag här framför för vårt avslag på propositionen har vi naturligtvis inte direkt anledning att närmare kommentera alla detaljer i denna sorgliga fråga. Om jag likväl avslutningsvis pekar på några av dessa, gör jag det därför att de mer än andra lägger i dagen principlösheten och bräckligheten i regeringens förslag. Jag kan följaktligen inte förstå på vilket sätt regeringen har tänkt att den som är ägare till en mycket liten skärgårdsfastighet — kanske bara några fiskekobbar— skall få någon som helst ersättning med regeringens förslag. Ägaren av sådan fastighet har säkerligen oftast inte haft någon inkomst av sin tillgång, som endast består i nöjet av och rätten till det fiske som ägandet ger möjlighet till. En sådan ägare blir med regeringens förslag helt utan ersättning. Om än inte fråntagen sin tillgång så blir envar i stort sett likaberättigad med ägaren till den tillgång som fisket på hans fiskekobbar utgör. Jordbruksministern har vidare i propositionen gett uttryck för en allemansrättslig filosofi, som enligt flera remissinstanser är helt ny. Allemansrätten har aldrig tidigare gällt fisket. Vidgas rätten till fiske med stöd av allemans rätten har jag svårt att se någon mera avgörande skillnad i att rätten till jakt på hare eller kanske kanin med samma principlösa inställning skulle kunna bli en tillgång för allmänheten, medan rätten till storviltjakt alltjämt skulle vara markägarens tillgång, så långt nu ett sådant tillstånd tillåts finnas. Jordbruksministern har också i sin iver att motivera detta ogenomtänkta förslag anfört att många vattenägare inte hävdat sin rätt till fiske gentemot spöfiskare som uppträtt på hans vatten. Detta är troligen i bra många fall en riktig iakttagelse. Jag kan dock inte tänka mig att den som genom generositet har låtit någon utan löfte beträda sina fiskevatten hade kunnat drömma om att denna generositet skulle tas som intäkt för att den tillgång som fisket utgör skulle sakna värde och att den rent av skulle i ett förslag från regeringen komma att betraktas som en allemansrättslig tillgång just av detta skäl. Jag tror inte att jag tar i alltför kraftigt om jag säger, att hade vattenägaren kunnat ana detta svek från regeringens sida som en erkänsla för generositet, hade säkerligen ett och annat våldsinslag många gånger under åren kommit till uttryck och många goda fiskedagar gått förlorade. Litet annorlunda uttryckt: Detta är regeringens tack till den vattenägare som sett mellan fingrarna med att en och annan spöfiskare befunnit sig på hans vatten. Tillgången tas nu ifrån honom utan något vederlag. Eller, litet finare uttryckt: tillgången blir nu en allmän tillgång, där han icke kan fiska med rätt av enskilt ägande men väl med stöd av den nya fiskelagen. Detta är ett helt nytt och för moderata samlingspartiet oacceptabelt synsätt, som starkt bidrar till att vi för vår del inte är beredda att närmare diskutera propositionens sakliga innehåll. Den förtjänar enbart att avvisas. I vanligt rättsmedvetande reagerar vi kraftigt mot stöld. Att tillägna sig någon annans egendom strider mot samhällets rättsregler. Den företeelse som riksdagen nu behandlar är inte alldeles olik stöld. Däremot föresvävar det tydligen regeringen att om man tillägnar sig andras egendom genom lagstiftning, såsom i detta fall, och Sveriges riksdag beslutar om det, blir det något finare och upphöjs till ett förtjänstfullt initiativ från regeringen. För den skull blir det dock inte möjligare att acceptera. För oss moderater är detta ett övergrepp som vi under inga förhållanden kan ställa oss bakom. Vi kommer att arbeta för att detta skamliga beslut rivs upp, om sådana förutsättningar föreligger till hösten. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till de två reservationer där moderata samlingspartiets företrädare finns nämnda.

Herr talman! I riksdagen har under årens lopp fattats många beslut som tagits emot med mer eller mindre gillande av dem som berörs. Dess bättre är det mera sällan som regeringens förslag uppfattas som så allvarliga att medborgarna kommer till riksdagen för att framföra sitt ogillande och uttrycka sin rädsla över de förslag som föreligger. Under onsdagen förekom dock en demonstration utanför riksdagshuset, en demonstration mot jordbruksministerns förslag om fritt handredskapsfiske. På demonstranternas skyltar fanns olika budskap — men gemensamt för alla var den oro som förslaget väckt i de bygder som berörs. Man är upprörd över ersättningsbestämmelserna och man är orolig för framtiden, när en stor del av existensmöjligheterna nu rycks undan. Den inkomst som man haft av att sälja fiskekort eller arrendera ut vatten kommer nu att försvinna. Den yngre generationen, som man hoppades på och som med glesbygdsstödets hjälp skulle kunna stanna kvar, ansåg att staten tagit sin hand ifrån dem. Vår yrkesinkomst offras för andras fritidsverksamhet — så uttryckte sig många. Alla som har respekt för enskild äganderätt är djupt upprörda över det sätt som regeringen använder sig av när man nu gör betydande ingrepp i det enskilda ägandet och begränsar den fria näringsutövningen. : Argumenteringen för ingreppet är häpnadsväckande. I propositionen säger jordbruksministern följande: ”Längs stora delar av de aktuella kuststräckorna hävdar fiskerättsägarna inte sin fiskerätt fullt ut utan låter redan i dag allmänheten fiska med handredskap och även med nät. —— Mitt förslag till lagstiftning om fritt handredskapsfiske innebär i detta avseende snarast en formell bekräftelse av den sedvanerätt som redan har uppkommit i vissa områden. —-—-— Den sedvanerättsliga utvecklingen bekräftar enligt min mening att fiskerättshavarna inte tillfogas någon nämnvärd ekonomisk skada av ett fritt handredskapsfiske. Så länge deras hemfrid inte heller blir störd måste det fria handredskapsfisket ses som ett obetydligt intrång i fiskerättshavarnas rättigheter. Detta gäller desto mera som fiskerättshavarna har kvar sin rätt att fiska och att i övrigt tillgodogöra sig sin enskilda fiskerätt. Jag anser det därför naturligt att se det fria handredskapsfisket som en vidareutveckling av allemansrätten.” Den argumentering som jordbruksministern använder leder i förlängningen till en utvidgning av allemansrätten på många områden. Innebörden av vad jordbruksministern sagt är: Eftersom det förekommit ett olovligt fiske på enskilt vatten, bildar detta olovliga fiske i sig en sedvanerätt, som nu regeringen upphöjer till lag. Det är vad som sker.

Vore det inte trevligt och röstvinnande, herr jordbruksminister, att utvidga allemansrätten till att omfatta en julgran och varför inte också en liten adventsgran, när man ändå är i farten, och kanske också en julhare, eftersom rätten till jaktmarken inte har hävdats fullt ut och hemfriden inte störts, för att citera jordbruksministern. Om detta sker långt bort från bostaden störs ju inte hemfriden, och då är det tillåtet, enligt jordbruksministern och hans medhjälpare på departementet. Var går gränsen, herr jordbruksminister, för när fastighetsägaren inte fullt ut hävdat rättigheterna på sin fastighet? Vi är kolossalt många som är mycket intresserade av det beskedet. Jag måste säga: Lika halsbrytande är jordbruksministerns resonemang om rätten till ersättning för det ingripande som nu sker i rättigheter till enskild egendom. För det första: Ersättningsrätten begränsas till tio år och får inte kapitaliseras. För det andra: Ersättningen utgår enbart i de fall man kan visa att inkomster av försålda fiskekort eller inkomster av utarrenderat vatten till sportfiske uteblir. För den vattenägare som hävdat rätten till sina vatten yrkesmässigt för egen del eller genom arrende till yrkesfiskare utgår ingen ersättning. Jordbruksministern säger: ”Ersättningsberättigade bör alltså vara de fiskerättshavare som f.n. har ekonomiskt utbyte av fiskerätten och som kan visa detta genom arrendeupplåtelser eller försäljning av fiskekort.

Problemet är att jordbruksministern har begränsat rätten att söka ersättning t.o.m. år 1989 —i princip fyra och ett halvt år från genomförandet. På den tidrymden är det inte med säkerhet möjligt att visa att utfiskning av stationära fisksorter, såsom gädda, har skett inom vissa områden. I specialmotiveringen till 2§ i lagen om ersättning är jordbruksministern däremot väl medveten om att det fria fisket visst innebär inkomstbortfall för fiskevattensägaren. Där säger nämligen jordbruksministern: ”En ersättning som motsvarar mer än tio års avkastning bör därför inte komma i fråga.

Detta är det besked som jordbruksministern ger de här människorna. Eller också får de ta mer betalt för de vatten som arrenderas ut till yrkesfiskare. Det är, ärade kammarledamöter, en omvänd Robin Hood-politik som jordbruksministern använder sig av i förhållande till sin kollega finansministern, som tar av några få rika kommuner och ger till några fattiga. Jordbruksministern tar av de fattigaste och ger till de många, de många som skulle ha haft råd att själva betala för sig genom fiskekort eller en fiskeavgift. Men anledningen till utvidgningen av allemansrätten är kanske att regeringen tror sig kunna skörda politiska vinster genom att ta från de fattiga och få och ge till de många. Jag har träffat många fritidsfiskare. Jag har träffat ordförande i fritidsfiskeföreningar som är oroliga över denna reform. De har under många år byggt upp ett förtroendefullt samarbete med skärgårdsbe folkningen — ett förtroendefullt samarbete som det nu finns risk för kommer att rivas upp. Förslaget innebär att de förmåner som de kustfiskande fritidsfiskarna och de fiskande i de stora sjöarna nu får sker på bekostnad av en försämring för dem som fiskar i inlandet. Det är så, herr jordbruksminister, att ett gratis handredskapsfiske för vissa grupper sportfiskare ger sämre fiskevård i inlandet och därmed försämrat fiske för andra sportfiskare i områden där fisket ofta är en betydelsefull del i exempelvis turistsatsningar. Bidraget till fiskevård, som nu är drygt 5 milj.kr., kommer att reduceras med 2,5 milj.kr. som avses användas för att betala ersättningsanspråk för det fria fisket. Detta bidrag på 5 milj.kr., som i och för sig var för litet redan på min tid som jordbruksminister, minskar jordbruksministern till hälften. Därmed har man minskat möjligheterna att sätta ut laxsmolt och annan fisk i inlandsvattnen. Jag är förvånad över att kommunister och socialdemokrater, som representerar inlandet och vet vad de fiskevårdande åtgärderna där har betytt, går med på detta. Jag utgår ifrån att Marianne Stålberg och Nils-Olof Gustafsson, som i motion 2842 yppat farhågor för att bidragen till fiskevård i Jämtland kommer att minska till följd av den här reformen, nu kommer att rösta med vår reservation, eftersom de har förstått vad det här är fråga om. I centerpartiet står vi fortfarande kvar vid den bedömning som vi gjorde i regeringsställning tillsammans med moderater och folkpartister och som redovisades i propositionen 1980/81:153 om åtgärder för att främja fritidsfisket, och vi yrkar avslag på utskottets hemställan och bifall till reservation 1. Skulle riksdagens beslut bli i enlighet med propositionen och utskottets hemställan, kommer vi i centerpartiet att försöka åstadkomma en majoritet för att upphäva detta beslut vid nästa riksmöte. För oss är det inte tillräckligt att de som man nu behandlar illa får full ersättning för intrång som görs. För oss är det viktigt att de här människorna kanleva kvari sina bygder. Det kan de göra, om de får behålla sina vatten och ta inkomsten av de fiskekort för större områden som kan säljas, genom att bilda fiskevårdsförbund. Jag yrkar alltså, herr talman, avslag på hemställan i jordbruksutskottets betänkande.

Herr talman! Vi i folkpartiet yrkar avslag på regeringsförslaget om fritt handredskapsfiske, och jag yrkar bifall till reservation 1 som är fogad till jordbruksutskottets betänkande 1984/85:26. Socialdemokrater och representanter för vänsterpartiet kommunisterna har alltid — åtminstone under de år jag hört resonemanget om fritt handredskapsfiske — framhållit att frigivandet av handredskapsfisket utefter kusterna och i de stora sjöarna är mycket angeläget från fritidsfiskarnas synpunkt medan frågan är av underordnad betydelse för yrkesfisket och fiskevattensägarna. Det är faktiskt vid närmare eftertanke ytterligt märkligt att politiska partier så kan bli redskap i en intressegrupps verksamhet. Att tillgodose denna grupps intressen överordnas den yrkesverksammesilegitima intressen, och därtill skall läggas att man med knapp majoritet genomdriver en lag som åsidosätter grundläggande krav på respekt för ägandet av mark och vatten. Fritidsfisket har en betydande omfattning i vårt land. I promemorian Fritt handredskapsfiske, som ingår som bilaga i propositionen, uppskattas det att ca 700 000 personer fiskar mer än tio gånger per år och ca 2 miljoner personer någon gång under året. Av promemorian framgår vidare att saluvärdet av de fångster som tas av fritidsfiskare och husbehovsfiskare uppgår till mellan 300 och 400 milj.kr. per år. Detta siffermaterial tyder på att det finns ett ganska omfattande fritidsfiske, alltså även utan de lagbestämmelser som socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna nu avser att genomdriva. Den omfattning som fritidsfisket sålunda har måste självfallet beaktas när samhället planerar för medborgarnas möjligheter till rekreation. Staten bör därför på skilda sätt medverka till att stödja fritidsfisket — i likhet med det stöd som utgår till andra former av rekreationsaktiviteter. Uppgifterna om antalet fritidsfiskare och värdet av fångsterna visar emellertid att man också med de inskränkningar som i dag finns i rätten att fiska fritt har stora möjligheter till fritidsfiske. Möjligheterna har ökat och de kan utökas ytterligare, i ordnade former — med fiskevårdsområden och fiskekortsavgifter som ger pengar till fiskevårdsåtgärder. Trots att fritidsfiskare många gånger är utestängda från fiske i vissa vatten har de genom avtal med fiskerättsinnehavare, genom medlemskap i fiskeklubbar etc. tillgång till fiskerättigheter. Det faktiska förhållandet torde vara att fiske sker på enskilda vatten antingen genom att fiskerättsägaren mot ersättning medger fiske på sina vatten eller genom att han avstår från att beivra ett i och för sig olaga fiske. Från folkpartiets sida kan vi instämma i att fritt handredskapsfiske ökar möjligheterna för fiske i samband med rekreation. Men jordbruksministerns motiveringar för fritt handredskapsfiske och sättet att genomföra reformen är vi starkt kritiska mot. En av motiveringarna säges vara att samhällsutvecklingen är något att ta hänsyn till; en sedvanerätt har uppstått. Jordbruksministern ser det fria handredskapsfisket som en utveckling av allemansrätten. Att låta en odefinierad ”samhällsutveckling” motivera att man gör inskränkningar i enskildas ägandeeller förfoganderätt, vilka tidigare — då samhället enligt propositionen uppenbarligen var mindre utvecklat — inte ansetts acceptabla, är enligt vår mening en mycket farlig väg. Samma oprecisa motivering torde kunna användas för att beröva jordägare deras jakträtt. Det kan också finnas skäl att påminna om att allemansrätten inte är en skyldighet för markägare att upplåta sin mark utan en rättighet för envar att utnyttja den inom vissa gränser. Bland remissorganen är det Svea hovrätt som allra skarpast tar avstånd från att den nu föreslagna lagen skulle kunna jämföras med allemansrätten. Allemansrätten har aldrig ansetts innefatta rätt till fiske i någon form, säger man. Sammanfattningsvis kan hovrätten inte dela den i departementspromemorian uttalade uppfattningen att frisläppandet av fiske med handredskap inte innebär mer för fiskerättsägarna än en skyldighet att tåla att allmänheten fiskar på deras fiskevatten. Reformen inskränks sålunda inte till att stadga en begränsning i fiskerättsägarens möjlighet att nyttiggöra sig fisket på eget vatten — vad som i annat sammanhang betecknats som en rådighetsinskränkning — utan därigenom överförs en del av hans fiskerätt till andra fiskande, dvs. ett frånhändande av fiskerätten i viss, låt vara obestämd, del. Enligt folkpartiets uppfattning bör regeringen återkomma till riksdagen med ett nytt förslag till hur fisket på de berörda vattnen skall kunna släppas fritt. Ersättningsreglerna för fiskerättsägarna bör därvid, i likhet med vad vi har anfört, utformas i enlighet med ersättningsreglerna i expropriationslagen. Vidare bör regeringen presentera förslag till en allmän fiskevårdsavgift samt en tidsplan för reformens genomförande.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 Mitt anförande kan te sig ganska kortfattat, med hänsyn till ärendets stora principiella vikt ur rättssynpunkt. Jag ber emellertid att få hänvisa till vår motion 1984/85:2840 i anledning av regeringsförslaget om fritt handredskapsfiske. Där återfinns en allsidig motivering för vårt yrkande om avslag på propositionen.

Herr talman! I propositionen om fritt handredskapsfiske sägs att finansieringen av anslaget Ersättning för intrång i enskild fiskerätt m.m. skall ske bl.a. genom en avräkning av anslaget Bidrag till fiskevård. Enligt jordbruksministern bör avräkningen uppgå till 2,5 milj.kr. Ministern anmäler att han i ett annat sammanhang ämnar återkomma till regeringen med detta, och den propositionen har nu lagts fram. I anledning av detta har Marianne Stålberg och Nils-Olof Gustafsson väckt en motion, där de påpekar att det när 2,5 milj.kr. tagits i anspråk för att kompensera för de intrång som det fria handredskapsfisket innebär bara återstår ca 900 000 kr. att fördela till 24 län för fiskevårdsåtgärder. Vad som framhålls i motionen — och jag delar helt motionärernas mening — är den stora betydelse som bidragen till fiskevård har. I motionen beskrivs bidragets betydelse för Jämtland. Vad jag därutöver kan tillägga är väl att detta också gäller för andra län. Jag har funnit mycket tungt vägande skäl för att i utskottet biträda denna motion, och jag har därför reserverat mig för en annan skrivning än majoritetens i utskottsbetänkandet. Jag vill redan nu slå fast att det inte bör ske någon minskning av resurserna för fiskevård i dessa områden. När inom kort propositionen om vissa frågor på fiskets område skall behandlas, kommer riksdagen att få ta ställning till det berörda anslaget. Därför har jag nu nöjt mig med markeringen i reservation 4, till vilken jag yrkar bifall. Herr talman! När det så gäller reformen om det fria handredskapsfisket vill jag framhålla att vi har tagit del av synpunkter från skilda håll. Sedan har vi bedömt och tagit ställning. Enligt vår åsikt kommer farhågorna om stora negativa effekter inte att besannas. Bara erfarenheterna kan visa om detta skulle vara en felaktig slutsats. Som när det gäller alla andra frågor har riksdagen att utvärdera resultatet av sitt beslut, varefter det också finns möjligheter att ompröva saken.

Herr talman! Jag vill gärna ställa en fråga till John Andersson med anledning av det lyssnande som har föregått hans och hans partis ställningstagande. Var har ni fått rekommendationen att utan ersättning lägga beslag på andras egendom? Var har de rösterna kommit ifrån?
Herr talman! Egentligen skulle det inte vara nödvändigt med den här replikomgången. Vår uppfattning överensstämmer ju med majoritetsskrivningen. Det torde också vara väl känt för Arne Andersson i Ljung att vi i likhet med de övriga som tillhör majoriteten icke anser att någon har blivit fråntagen sin egendom. Här är det fråga om ett litet intrång, och det finns också föreskrifter när det gäller ersättning.
Herr talman! Det är ju alldeles uppenbart att lyssnandet kan spela folk stora spratt. Jag har nämligen svårt att tänka mig att den drabbade parten har gjort gällande att det inte rör sig om något märkvärdigt intrång. Även jag har lyssnat. Jag har hört vattenägare säga att det är ett mycket beklagansvärt beslut just på grund av det vedervärdiga sättet att förvärva tillgången. I mitt anförande sade jag, att även om vi motsatte oss riksdagens beställning tidigare, var det ett demokratiskt värdigt beslut, eftersom det förutsatte inlösen. I detta fall ger jag verkligen inte mycket för John Anderssons lyssnande. Jag tycker att jordbruksministern borde vara litet generad över det sällskap som mera av princip tycker att det går för sig att göra på detta sätt med annans egendom. Det är verkligen inte att uppträda i något prydligt sällskap.
Herr talman! Jag brukar faktiskt vinnlägga mig om att lyssna på alla när jag har att ta ställning i olika frågor. Inte heller i detta fall har jag gjort något undantag. Senast i går lyssnade jag på vad uppvaktande personer hade att framföra. Jag diskuterade även med enskilda efteråt sedan skrivelserna hade avlämnats. Vi har lyssnat på alla som har velat framföra sina åsikter till oss, och därefter har vi intagit vår ståndpunkt. Den står vi självfallet för, liksom i alla andra fall. Möjligen kan vi om två tre år göra en utvärdering och se vad det här har inneburit. Då kanske vi — om de värsta farhågorna skulle besannas — tvingas ompröva beslutet. Men jag har mycket svårt att tro att det kommer att gå på det sättet. Jag tror inte att detta kommer att vara en så stor affär när några” år har gått. Det är bara historien som kan utvisa vem av oss som kommer att få rätt.

Herr talman!

Jag vill inte förneka att det förslag som här föreligger även varit föremål för kritik — framför allt från dem som innehar fiskerätten i de nu aktuella områdena. I den gemensamma reservation som utskottets borgerliga ledamöter fogat till utskottsbetänkandet har man enbart tagit fasta på kritiken mot förslaget. Reservanterna har inte på någon punkt framhållit den positiva effekt som en utökning av det fria handredskapsfisket innebär; det skulle ge ökat utrymme för rekreation och fritidsaktiviteter. Allemansrätten är för oss något naturligt. Att ströva fritt i skog och mark och att fritt få plocka bär och svamp är för oss något självklart. Detta sker också i de allra flesta fall under mycket stort ansvarstagande för natur och miljö. Hänsyn tas också till intressen som kan gå i annan riktning. I ett internationellt perspektiv är allemansrätten unik. Att fritt fiska med handredskap är för oss heller inte något nytt och oprövat. Det har sedan årtionden varit tillåtet att fiska med handredskap utefter västoch Skånekusten samt utefter hela Norrlandskusten — med vissa undantag för skydd av laxfisket. De som bor i dessa områden har heller ingen förståelse för åsikten att inte de aktuella områdena också skulle kunna släppas fria. Genom frisläppande av handredskapsfiske utefter hela vår kust och i de nu angivna sjöarna kan vi visa att vi här i landet har större och mera vittomfattande fritidsmöjligheter än i andra länder.

Att påstå att förslaget till sin natur skulle vara konfiskatoriskt är en stor överdrift. Man tar inte ifrån någon fiskevattenägare rätten till fiske, utan vi kani fortsättningen säga till alla fiskevattenägare: Fiska ni så mycket ni vill på era vatten! Ni får nu också möjlighet att fiska med handredskap i angränsande vatten. Vad det nu handlar om är att det genomförs viss inskränkning av vattenägarens rätt att i alla situationer kunna bestämma över sitt vatten och att man ger möjligheter också till andra, inte markägare, att fritt handredskapsfiska på vattenägarens vatten. I propositionen och i utskottsbetänkandet anges också att de vattenägare som haft inkomst av sitt vatten och som vid bifall till propositionens förslag går miste om denna kan påräkna ersättning för inkomstbortfallet. Men jag tycker inte att man skall acceptera att även beräknade inkomster, sådana som man kunde tänkas ha erhållit i framtiden, skulle vara berättigade till ersättning. Så är det inte heller inom andra områden. Inte får exempelvis markägare vars mark belagts med byggnadsförbud ersättning för att han kanske i framtiden haft för avsikt att försälja byggnadstomten. Inte heller får den markägare som har för avsikt att uppta täkt men som får avslag på ansökan om täkttillstånd ersättning för utebliven täkträtt. Vi finner detta synsätt vara naturligt. Vi skulle aldrig kunna tänka oss att man också i sådana fall där det gäller så betydande samhällsintressen skulle ge markägare ersättning. Därför tycker vi som står bakom utskottsmajoritetens skrivning att den vattenägare som inte har haft intäkter av sitt vatten heller inte skall kunna påräkna ersättning i samband med att hans vatten nu blir öppet för fiske med handredskap. I reservationerna framhålls att man i stället för att riksdagen bifaller det förslag som nu föreligger skulle på frivillig väg kunna nå överenskommelse som ger ökade möjligheter att göra fiskevatten disponibla. Man syftar då förmodligen på möjligheterna att skapa större aktivitet vad gäller bildande av fiskevårdsområden. Denna möjlighet har dock funnits sedan årtionden tillbaka. Förenklingar i lagen om bildande av fiskevårdsområden antogs av riksdagen 1981. Problemet med lagen är att även om vattenägare inte kan hindra att hans mark skall ingå i ett fiskevårdsområde, vill man ofta inte stöta sig med den som är emot ett bildande av fiskevårdsområde. Det är därför som så få fiskevårdsområden bildas. Hindret är alltså att man inte kan komma överens. Jag vill inte förneka att det finns motstående intressen i frågan om ett frisläppande av handredskapsfiske. Detta är inte något unikt — det finns också inom andra områden där olika intressenter skall dela på begränsade utrymmen. Men här är det fråga om vilken vilja man har, om man har förståelse för att olika intressen kan föreligga. Finns det en vilja att lösa problemen och konflikterna, lyckas man alltid med detta. Jag hade inte räknat med att Arne Andersson i Ljung skulle ge propositionens förslag sitt godkännande, men jag hade heller inte räknat med att han skulle gå så onyanserat fram i sitt motstånd. Jag är förvånad över att det inte fanns något nytt i Arne Anderssons argumentation — han hänvisade enbart till lagrådets hårda skrivning. Jag vet inte vilket lagrådsför slag som han menar, för det enda som lagrådet pekar på gäller rätten till ersättning, där det framhåller att eftersom man i vissa fall kan vara osäker om ersättningens utbetalande, skulle man kunna utvidga ersättningsrätten. Ja, detta är egentligen det enda som lagrådet har att erinra mot förslaget. Vi skall naturligtvis följa utvecklingen inom det här området och också vara beredda att göra nödvändiga justeringar, åt båda håll. Vi har också genom de regionala instrument som finns inom ramen för den nuvarande lagstiftningen möjligheter att ingripa och lösa uppkomna konflikter. Med vad jag nu har anfört, herr talman, yrkar jag bifall till jordbruksutskottets hemställan i betänkandet om fritt handredskapsfiske.

Herr talman! Trots att kritik har framförts är detta ett populärt beslut, säger Håkan Strömberg. Ja men visst. Är det detta som jordbruksutskottets vice ordförande är ute efter, finns det väl anledning för honom att gå i bräschen för ännu flera populära beslut. Det vore väl jättepopulärt att ta med även julgranen, julharen och adventsstjärnan samt öppna de s.k. lappvattnen uppe i Västerbotten och Norrbotten, när ni nu ändå är i gång och skall fatta populära beslut. Jag trodde emellertid att vi såsom riksdagsledamöter, oavsett vilket parti vi tillhör, hade att hävda rättssäkerheten för den enskilde, slå vakt om enskild egendom samt måna om medborgarnas säkerhet. När Åke Wictorsson skrev sin motion — Åke Wictorsson som nu lyssnar på denna debatt — vilken sedermera bifölls av riksdagen, var han i motsats till dagens förslag beredd att fullt ut betala vad det skulle kosta. Åke Wictorsson hävdade mycket bestämt i sin motion att man skulle betala ersättning för att fisket släpptes fritt. Det är skillnaden mellan dagens förslag och den motion som tidigare har bifallits av riksdagen. Håkan Strömberg säger att frisläppandet av fisket innebär en utvidgning av allemansrätten och därför är viktigt. Men var går gränsen för utvidgningen efter den argumentering som jordbruksministern för? Är det tillåtet att komma hem till Håkan Strömberg och plocka litet potatis eller äpplen i hans trädgård? Det kan utbildas en sedvanerätt även i trädgårdarna. Om det socialdemokratiska partiet med denna argumentering skall ge sig in på en utvidgning av allemansrätten, är det väldigt viktigt att svenska folket får veta hur långt ni tänker gå. Kan man gå hur långt som helst bara man inte stör hemfriden? Möjligtvis skulle jag störa hemfriden hos Håkan Strömberg, därför att trädgården ligger i anslutning till bostadshuset. Men om potatislandet ligger 1 kilometer därifrån, vore det kanske tillåtet. Då kunde Håkan Strömberg inte hävda sin rätt. Det är precis den argumentation som jordbruksministern för.

Herr talman! Jag vill ställa en fråga till Håkan Strömberg. I debatten har det antytts att frisläppandet skall kunna ses såsom ett försök och att en utvärdering så småningom skall kunna ske. Är det också Håkan Strömbergs och socialdemokraternas mening att man kan förfara på det sättet och ha detta med i bilden när riksdagen går till beslut? Håkan Strömberg talade om en ensidig kritik. Men nu kommer kritik inte bara från fiskevattensägare. Vi har i jordbruksutskottets arbete med detta regeringsförslag fått oss till livs kritik även från t.ex. Stockholms fritidsförvaltning, som får minskade resurser. Det är fråga om åtskilliga tusentals kronor, kanske t.o.m. miljonbelopp, som förvaltningen nu inte får in på grund av att den inte kan sälja fiskekort i fortsättningen. Det har varit väsentliga pengar för Stockholms fritidsförvaltning, till nyttig övervakning och fiskevård. Lägg också märke till motionerna från de socialdemokratiska ledamöterna på Jämtlandsbänken med samma farhågor för minskade resurser till fiskevård. Även från vänsterpartiet kommunisternas sida har det framförts farhågor i denna riktning. Har vi, Håkan Strömberg, så gott om pengar att vi just i fiskevårdssammanhang kan avstå från avgifter som en finansieringsform? Inom socialdemokratin är det ju annars ganska populärt att vi skall ta ut avgifter som ett sätt att finansiera samhällsinsatser. Inlösen kommer att kosta åtskilligt, kanske miljontals kronor. Utredningsverksamheten kräver samhällsinsatser, vilket medför kostnader. Med det stundande riksdagsbeslutet om fritt handredskapsfiske byggs det upp motsättningar mellan intressegrupper. Det är inte bra.

Herr talman! Förklarligt nog intar Håkan Strömberg här i debatten en lätt överseende attityd och försöker få förslaget från regeringen att se tämligen oförargligt ut. I ett svårt läge är det en förnäm attityd, men det skrämmer mig hur illa den rimmar med verkligheten och med det förslag som Håkan Strömberg här trots allt talar för. Håkan Strömberg nämnde mera i förbigående att lagrådets kritik hade gällt en puakt, att ersättningsreglerna skulle nyanseras litet grand. Det låter ju ganska oförargligt. Gjorde regeringen denna nyansering, när den nu var så enkel att åstadkomma och lagrådet var vänligt inställt till förslaget i övrigt? Skall vi inte säga precis som det var? Lagrådet tänjde sig till näst intill bristningsgränsen och talade om gråzoner, som det väl rimligen aldrig var lagrådets mening att en regering med säkert omdöme skulle beträda. Men visst beträddes gråzonerna, och nu har vi fått denna underliga debatt om regeringens okänslighet för verkligheten och den lagstiftning som finns på området. Håkan Strömberg stryker över på ett häpnadsväckande sätt. Jag vill gärna upprepa en fråga som jag ställde i mitt huvudanförande: Kan Håkan Strömberg erinra sig när riksdagen fattade ett liknande beslut, när man tog annans egendom till sig utan ersättning? Har Håkan Strömberg — eller någon annan ledamot — varit med om något sådant tidigare? Jag kan tänka mig att Håkan Strömberg som en tröst till den fiskevattensägare som enligt Håkan Strömberg ändå inte har blivit fråntagen sin rätt rentav skulle kunna formulera följande glada tillrop, eller åtminstone något i den stilen: Fiska på ditt vatten och träffa goda vänner! Eller med andra ord: Fisket blir så mycket roligare nu. Du träffar ju också en massa människor på dina vatten. Så enkelt är det inte, Håkan Strömberg. Det är som om Håkan Strömberg inte har förstått vilket allvarligt övergrepp som det här är fråga om. Socialdemokraterna gör dessutom gällande att det inte fanns något alternativ. Men visst fanns alternativet att fiskevattensägaren och de som söker fiskerätt möts i en frivillig överenskommelse, precis som på de flesta andra av livets områden. Den möjligheten stod till buds. I den situationen tillgrep regeringen det konfiskatoriska och mycket grumliga förslag som Håkan Strömberg nu försvarar. Detta är närmast en katastrof. Det är konfiskation av okynne. Till sist: Var det verkligen, Håkan Strömberg, ett förslag som detta riksdagen beställde för två år sedan? Nej! I den kläm som bifölls av riksdagen står det uttryckligen att fiskevatten skulle inlösas för ett fritt handredskapsfiskes räkning.
Herr talman! En sak skall jag hålla med Arne Andersson i Ljung om: Jag förstår inte att det här förslaget skulle kunna innebära ett så allvarligt ingrepp i den enskildes rätt som Arne Andersson hävdar. Jag delar den inställningen med hundratusentals människor här i landet, som inte heller har förstått att detta skulle vara ett sådant ingrepp. Hade det varit det, då hade vi också varit beredda att höja ersättningen till markägarna. Jag försöker inte, Arne Andersson, att inta någon överslätande attityd inför det här förslaget. Jag tycker nämligen att det är ett ganska oförargligt intrång. Att fiska med handredskap utefter våra kuster är inte något allvarligt ingrepp. Till Anders Dahlgren: Om vi inte hade diskuterat det fria handredskapsfisket här i kväll utan i stället en utvidgning av allemansrätten, är jag säker på att ägaren till Bäckaskogs egendom i Valdemarsviks kommun hade talat om vilket oerhört ingrepp det skulle vara i hans rätt att själv använda sin mark. Att ha människor som strövade omkring i skog och mark och plockade bär och svamp skulle hindra honom i brukandet av egendomen. Men jag tror att Anders Dahlgren mycket väl accepterar att människor strövar på hans mark. Jag kan inte se att det är någon större skillnad mellan det och att människor fiskar med handredskap utefter stränderna. Alla som har sysslat med det vet att det är mycket oförargligt. Med det här fisket är det inte fråga om några stora fångster, så det kan heller inte innebära någon allvarlig fara för fiskbeståndets framtida utveckling. Om det skulle visa sig finnas områden där fisket skulle kunna vara till skada, så finns det ju möjligheter att införa de restriktioner som är nödvändiga. Vad beträffar frågan om fiskekortsförsäljningen och administrationen av den vill jag erinra Börje Stensson om att vi i en föredragning inför utskottet fick veta hur mycket Stockholms kommun får in vid försäljningen av fiskekort. Det var 1,1 miljon, om jag inte minns fel. Men bara 200 000 kr. av det hade man möjlighet att avsätta till fiskevård i år. Resten gick till att täcka kostnaderna för administrationen. Förra året avsatte man 160 000 kr. till fiskevården. Inkomsterna för fiskekortsförsäljningen går alltså till största delen till administrationskostnaderna. Mycket litet av inkomsterna går till fiskevård, och i vissa fall är det också mycket litet som utbetalas som ersättning till markägarna. Som sagt, vi är många som tycker att det här är ett bra förslag.

Herr talman! Men det är detta som är så besvärligt, att Håkan Strömberg inte vill förstå vad det är fråga om. I den proposition som de borgerliga partiernas företrädare lade fram 1981 fördes resonemanget att fisket var en trevlig fritidsverksamhet och att det var viktigt att människor hade tillgång till fiskevatten. Vi föreslog bildandet av fiskevattensförbund för att människor skulle kunna få ett kort som var giltigt på större områden. Skillnaden var att detta skulle göras frivilligt. De människor som ville fiska skulle betala för sig. Har man en hobby, så får man naturligtvis vara beredd på att det kostar någonting. Det är riktigt som Håkan Strömberg säger, att människor är välkomna hem till mig och ströva på mina marker och plocka bär. Det finns också de som under årens lopp har fiskat i mina vatten. De har haft lov till det, och de har tyckt att det har varit trevligt. Men här är det fråga om någonting annat. Vi fråntas inte rätten att fiska enligt vad jordbruksministern och Håkan Strömberg säger. Nej, men ni tillåter andra att fiska på våra vatten utan att de betalar fullt ut. Det är ju precis samma sak som om det skulle bli ett ingrepp i Håkan Strömbergs egna personliga egendom. Vari ligger skillnaden? Jag är bekymrad, herr talman, att utskottets talesman över huvud taget inte har gått in på det principiella i det här ärendet: rättssäkerhet, rättstrygghet, vaktslående om rätten att äga enskild egendom och fritt disponera den. Vill man komma åt att disponera annans egendom, skall man betala för det. Det har socialdemokrater hittills alltid gjort, och det gör mig bekymrad att de nu frångår den principen.
Herr talman! Håkan Strömberg har fått ytterligare ungefär fem minuter att tänka på frågan: När fattade riksdagen senast ett beslut av konfiskatorisk karaktär som detta? Det hela är någonting mycket oförargligt, säger Håkan Strömberg. Att tai beslag annans egendom för ett sådant här nyttjande skulle vara någonting mycket oförargligt! Det är ett synsätt som är helt oförsvarbart. Det är oförenligt med den rättspraxis vi har i Sverige. Det är helt oförenligt med respekt för äganderätt. Det är ett näst intill otroligt yttrande, för att fällas i Sveriges riksdag. Till sist ett par ord om fiskevårdsområdesbildningen. Jag vill gärna påpeka för Håkan Strömberg att jag har en viss förståelse för att fiskevårdsområdesbildningen i varje fall sedan två och ett halvt år tillbaka inte har haft någon vidare omfattning. Jag skulle snarast undra om de inte var riktigt friska i huvudet som har bildat fiskevårdsområden på Ostkusten efter riksdagens beslut om inlösen av vatten. Om staten ändå skulle lägga beslag på vattnen, var det sannerligen ingen mening med att bilda fiskevårdsområden — det kanske var den nye huvudmannens intresse. Nu har det blivit som det blivit. Riksdagen gav 1980 eller 1981 regeringen möjlighet att vänta med åtgärder fram till 1985 för att ge den frivilliga fiskevårdsområdesbildningen en chans. Sedan hade ni socialdemokrater så bråttom att ni inte ville vänta ut fristen. Följaktligen har det blivit på det sätt som vi nu upplever, och det är sorgligt.

Herr talman! Jag vill fråga Håkan Strömberg så här: Håller Håkan Strömberg med om att beslutet som riksdagen kommer att fatta i kväll tar resurser från fiskevård i genomförandeskedet? Håkan Strömberg nämner nästan med förakt administrationskostnader som Stockholms fritidsförvaltning kan ha haft. Men de kostnaderna har ju haft som ett utflöde omsorg om fisket, skötsel, tillsyn och fiskevård, och också inneburit en viss säkerhet i den bevakning som man kan kosta på sig med de resurser man skaffat sig genom fiskekortsförsäljningen. Det är ett ganska besynnerligt resonemang Håkan Strömberg för. Plötsligt förs det ett 1960-talsresonemang — pengar finns det tydligen alltid: Reformer i första hand, vad de kostar betyder mindre! Förutom att det kostar pengar att genomföra reformen förlorar vi en rättskänsla. Man förlorar en trygghet som många vill känna gentemot staten, när man blir utsatt för en behandling liknande den som ligger inbyggd i det förslag som en majoritet i riksdagen, bestående av socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, går att godkänna i afton.
Herr talman! Anders Dahlgren säger att jag inte vill förstå vilket ingrepp det här är. Jo, Anders Dahlgren, jag vill visst förstå. Vi har åkt runt på Ostkusten och tittat och också träffat människor som äger vatten i de stora insjöarna. Vi har träffat representanter för fritidsförvaltningen i Stockholm och för fritidsfiskarna, och vi har efter bästa förmåga försökt att sätta oss in i förhållandena och de svårigheter som ett genomförande av det här förslaget eventuellt kan innebära. Om det finns vilja till samförstånd mellan vattenägare, skärgårdsboende och fritidsfiskare anser vi att detta förslag kan vara ett bra förslag. Det hjälper fler människor att komma ut och utöva fritidsaktivitet. Jag kan inte förstå, Anders Dahlgren, varför mitt potatisland har blivit inblandat i diskussionen. Det är sju meter gånger fyra meter och ger en mycket bra avkastning, men hur det skulle kunna inskrivas i allemansrätten kan jag absolut inte begripa. Sedan några ord till Arne Andersson i Ljung. Lagrådet har sagt att det inte kan bli fråga om konfiskation, eftersom vi inte fråntar någon vattenägare hans rätt till fiske i sitt vatten. Lagrådet är ju den juridiska experten. Därför är svaret på frågan: Vi kommer inte att i kväll fatta ett beslut som innebär konfiskation om vi bifaller utskottsmajoritetens förslag. Till Börje Stensson om bidrag till fiskevård: På utskottets bord ligger en proposition angående fisket, som vi skall behandla efter påskuppehållet. Vi får väl föra den diskussionen då. I det nu föreliggande förslaget som skall antas i kväll är det inte fråga om bidrag till allmän fiskevård.

Herr talman! Jag har, som talmannen och kammarens ledamöter säkert har observerat, under senare år varit mycket återhållsam med att delta i kammarens debatter, även när jag ibland, för övrigt rätt ofta, varit provocerad. Att jag nu gör ett avsteg därifrån beror på att jag betraktar det förslag vi nu diskuterar som ett så principiellt allvarligt avsteg från enskilda medborgares rätt, att jag inte har ansett mig kunna sitta tyst och avvaktande i min bänk. Begreppet rättssäkerhet har kommit att spela en allt större roll i den allmänna debatten i Sverige, både negativt och positivt. Negativt därför att företrädare för regeringspartiet menar att statsmakterna bör ges längre gående befogenheter att övervaka och granska enskilda medborgares handlande och därför velat begränsa nu gällande regler om skydd för enskild integritet, egendom och hemfrid. Till det positiva hör att sådana anspråk lett till motreaktioner. Allt fler har blivit uppmärksammade på vad utvidgningen av den offentliga maktoch kontrollverksamheten kan komma att innebära, inte bara för människor vilka, som det brukar heta, inte haft rent mjöl i påsen, utan också för vanliga, oförvitliga svenska medborgare och deras rättssäkerhet. Enligt vedertagen svensk rättsuppfattning har begreppet rättssäkerhet i vid mening ansetts innefatta garantier för den enskildes egendom och rättigheter, inte bara i förhållandet mellan medborgarna utan också och framför allt gentemot statsmakterna. Det anglosaxiska begreppet the rule of law kan sägas vara ett uttryck för den västerländska grundsyn som under demokratins genombrottsår präglade rättsstatens gestaltning. Jag har med tillfredsställelse konstaterat att justitieminister Sten Wickbom i ett interpellationssvar i måndags tog avstånd från åtskilliga i debatten förekommande glidande och tänjbara formuleringar, syftande till att urholka rättssäkerheten. Justitieministern gick så långt att han t.o.m. dementerade sina egna tidigare gjorda, låt mig säga oförsiktiga och tanklösa, uttalanden och slutsatser. Jag vill inte yttra mig och kan inte yttra mig om huruvida hans omvändelse bara var beroende av debattens tryck eller om den var byggd på övertygelse. Hur som helst var det bra att omvändelsen kom. Jag hoppas att den kommer att prägla regeringens handlande också i fortsättningen, men jag tvivlar när jag märker att det här förslaget förs fram till beslut. Begreppet rättssäkerhet kommer till uttryck inte bara i grundlagens skyddsregler för den enskildes frioch rättigheter utan också i de lagregler i övrigt som den svenska rättsordningen uppställer till skydd för enskilda medborgare. Det regelsystem som vi har i vår författning och i våra lagar bygger på den respekt för de enskilda medborgarnas oberoende, frihet och självständighet som ett demokratiskt samhällsystem förutsätter. Omvänt innebär dylika garantier ett underkännande av åsikter från personer som hävdar att demokrati enbart är ett styrelseskick — ett sätt att fatta beslut — som ger en majoritet obegränsad rätt att besluta över en minoritet, hur stor denna än må vara och vilka väsentliga ting det än må vara fråga om. Mitt motiv för detta, som många av er kanske tycker, abstrakta resonemang har varit att understryka inte bara det rättsliga utan också det demokratiska ansvar som statsmakterna — och den majoritet varpå makten vilar — måste företräda då det gäller ingrepp i den enskildes rättssfär. Oavsett om ingreppen är klart stridande mot rättsordningen eller om det råder delade meningar i det hänseendet, bör ändå — och det här är min personliga och bestämda övertygelse — all lagstiftning som begränsar eller upphäver egendomsskydd eller andra för det demokratiska rättssamhället betydelsefulla rättigheter ske med mycket stor återhållsamhet och bara när övertygande starka allmänna skäl så påfordrar. Statsrådet Ingvar Carlsson blev tillfrågad av några journalister om han kunde ge något enda exempel på att den frihet han utsetts att propagera för hade förverkligats. Ingvar Carlsson åberopade just det ärende som riksdagen nu skall fatta beslut om. Fritt fiske, sade han, innebär att människor som tidigare varit förhindrade att fiska i stora vattenområden nu får frihet att utöva sådant fiske. Men förfarandet innebär att en knapp riksdagsmajoritet av kommunister och socialdemokrater — som om sex månader kan förbytas i en minoritet — berövar i runt tal 100 000 skärgårdsbönder och fiskevattensägare den ensamrätt till sina fiskevatten som de har utövat av ålder, fiskevatten som har påverkat deras livsbetingelser, deras fastigheters taxeringsvärden och deras beskattning. Denna del av deras äganderätt överförs nu till ett större antal människor, vilka på fritiden och som hobby ägnar sig åt handredskapsfiske. Att ta en rättighet från en grupp människor och ge denna rättighet åt en annan grupp människor är alltså vad socialdemokraterna avser med att skapa frihet. Det är frihet som förutsätter tvång. Vi fick nyss höra Håkan Strömberg säga att det är populärt att göra så. Det var ett cyniskt uttalande. Det är alltid populärt att ge gåvor som man inte behöver betala för. Jag tycker att det är en oerhörd valtaktisk cynism som ligger bakom ett förslag som vilar på popularitet. Jag tycker att Anders Dahlgren klädde av Håkan Strömberg på ett mycket effektivt sätt i detta hänseende. Det alldeles övervägande flertalet arbetsföra svenska medborgare har i dag möjlighet att genom sparande och klok hushållning skaffa sig en egen stuga eller en bit mark — om man nu ute i landet tillåter folk att bygga som man fick göra förr i tiden. Ett ännu större antal människor torde utan några nämnvärda försakelser ha råd att lösa fiskekort för att kunna ägna sig åt den mycket uppskattade fritidssysselsättning som fiske innebär. Stora arealer av lämpliga vatten står till förfogande, och organisationer som företräder fiskevattensägarna har — som flera borgerliga talare påvisat — förklarat sig beredda att väsentligt öka tillgången på fiskevatten. Här finns alltså goda möjligheter att frivilligt och utan tvång skapa den frihet som socialdemokraterna talar om. Men den socialdemokratiska regeringen, som vitt och brett talar om den enskildes frihet, väljer att gå tvångsvägen.

Än en gång, herr talman, vill jag säga att det är ett djupt kränkande ingreppi den allmänna rättssäkerhet jag här talat om som riksdagen nu avser att vidta. När jag utvecklar de rättsliga synpunkter som jag främst tänkt uppehålla mig vid, följer jag i stort sett de kritiska synpunkter som framförts av den alldeles överväldigande majoriteten av de rättsinstanser som yttrat sig över förslaget. Mitt inlägg kan ses som en komplettering till den tunga och sakliga kritik som bl.a. Arne Andersson i Ljung och Anders Dahlgren tidigare framfört. Alla rättsinstanser, som borde veta bättre än Håkan Strömberg, har dementerat nästan alla påståenden som Håkan Strömberg för en stund sedan gjorde här i talarstolen. Svensk lagstiftning utgår nämligen från att enskild egendom inte får tas i anspråk för allmänna ändamål utan att ägaren samt innehavaren av begränsade sakrätter till egendomen hålls helt skadeslös för vad han förlorar.

Visserligen har inte minst på socialdemokratiskt initiativ s.k. rådighetsinskränkningar genomförts under efterkrigstiden. Det har lett till att fastighetsägare i ökande utsträckning fått finna sin ensamrätt till fastigheten begränsad. Sådana rådighetsinskränkningar har hittills inte jämställts med expropriation. Man har ju inte överfört någon rätt till annan. Man har bara minskat ägarens eller sakrättsinnehavarens möjligheter att utnyttja en rätt som han alltjämt är bibehållen. Förslaget att frisläppa fiske med handredskap syftar inte till att tillgodose något allmänt intresse som inte är knutet till enskilda personer. Det syftar inte till förbättrad fiskevård, inte till förbättrad naturvård, utan kan tvärtom medföra ökade påfrestningar på både fiskebestånd och natur. Vad frisläppandet innebär är att en obegränsad krets av personer — nu som vid den senast genomförda fiskereformen 1950 — ges en fiskerätt som de tidigare inte haft. Detsamma var förhållandet vid den år 1950 genomförda fiskereformen och andra liknande tidigare förfaranden på fiskerättens område — man har alltid i sådana fall givit full ersättning. Alla rättsbevakande instanser har understrukit det närmast självklara förhållandet, som också Börje Stensson påvisade, att allemansrätten aldrig ansetts innefatta rätt till fiske i någon form. Som jag nyss framhöll syftade inte heller 1950 års lagändring till att tillgodose allmänna intressen och berörde för övrigt bara i mycket begränsad omfattning det slags vatten, dvs. strandvatten, där handredskapsfiske företrädesvis kan komma att bedrivas. Det är, säger alla dessa remissinstanser, helt missvisande att påstå att det nu aktuella förslaget bara innebär en utvidgning av allemansrätten till frifiske. Så är icke fallet. Håkan Strömberg har på ett övertygande sätt visat att han inte vet vad allemansrätt innebär, att han inte vet den historiska bakgrunden. För att uttrycka sig litet drastiskt kan man säga att allemansrätten är en restpost, som blir över när ägarna har fått sin rätt skyddad. I motsats till vad fallet är med naturvårdslagen bekräftar den nu föreslagna lagstiftningen inte någon redan förefintlig rätt för alla och envar. Förslaget tillskapar en sådan rätt. Detta kan inte ske utan att de hittillsvarande fiskevattensägarnas ensamrätt tas ifrån dem. De har kvar bara en förminskad del av den nyttighet som fiskerätten innebär. Ingalunda kan detta kompenseras av att de får ökade möjligheter att fiska med handredskap även i andras fiskevatten. I särskilt Svea hovrätts uttalande sammanfattas det resonemang jag här fört. Hovrätten säger sig ta klart avstånd från regeringens uppfattning att förslaget ”inte innebär mer för fiskerättsägarna än en skyldighet att tåla att allmänheten fiskar på deras fiskevatten”. Förslaget kan inte betraktas som en rådighetsinskränkning, säger hovrätten. Nej, det är fråga om något långt mera, nämligen om ett överförande av en del av ägarens fiskerätt till andra fiskande. Ägaren går med andra ord förlustig en för honom viktig del av sin fiskerätt — sin äganderätt, med andra ord. Och, säger hovrätten, med uttrycket fiskerätt i vedertagen bemärkelse avses ”rättsligt garanterad möjlighet att fiska”. Att, som regeringen gör, knyta sina synpunkter på bl.a. ersättningsrätten till ”det faktiska utbytet av en fiskerätt är” — självfallet, säger hovrätten — ” något helt annat”. Vad förslaget innebär är att ”den av rättsordningen garanterade möjligheten att fånga fisk som uppehåller sig i en fastighets fiskevatten omdisponeras från den hittillsvarande fiskerättsägaren och fördelas mellan andra subjekt”. De slutsatser som Svea hovrätt och andra rättsinstanser drar av sitt logiskt uppbyggda resonemang är att om den s.k. reformen genomförs, ägarna måste, på samma sätt som alltid skett tidigare vid de olika tillfällen då ändringar i fiskerätten vidtagits, ges full ersättning för sin förlust av den nyttighet de tidigare varit tillförsäkrade genom svensk egendomsrätt. Tyvärr har lagrådet inte ägnat förslaget samma ingående granskning som de rättsliga aspekterna bort föranleda. Om detta har berott på den arbetsbelastning lagrådet utsatts för genom regeringens beskäftighet på andra rättsområden eller om andra långtgående, i rättsligt hänseende tvivelaktiga, lagar ansetts föranleda större uppmärksamhet än fiskerättens frisläppande — därom vågar jag inte uttala någon bestämd mening.

Jag vill gärna säga att jag betraktar denna gråzon inte som någonting negativt, som någon talare har gjort, utan som något positivt i skyddshänseende. Istället för att, som fallet borde ha varit, bestämt åberopa denna osäkerhet till den enskildes förmån — i tvivelaktiga fall skall man enligt svensk lag alltid döma till den enskildes förmån — kan lagrådet genom sin försiktighet i ordvalet sägas ha lagt avgörandet i riksdagens händer. Och det innebär att majoriteten av riksdagens ledamöter, enbart i sin egenskap av majoritet, därmed har fått ett slags tolkningsföreträde. Om rätt eller fel, därom måste vi votera, har det ibland hetat. Såväl departementschefen som jordbruksutskottets majoritet har utnyttjat denna majoritetssituation för att avvisa lagrådets klara propåer om förbättrad ersättningsrätt. Särskilt intressant är lagrådets bedömning av Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lagrådet anser att konventionstexten ”torde ——-— kunna sägas” ge ”stort utrymme — —— för konventionsstaterna att bestämma om vad som skall utgöra sådant allmänt intresse för vilket ingrepp i egendomsrätt får göras”. Något skäl att ”från här angivna synpunkter” — dvs. att avgörandet av vad som är allmänt intresse eller inte ligger hos konventionsstaterna — ”underkänna — — — förslaget torde sålunda inte föreligga”. Innebörden av detta lagrådets uttalande är att om ett ingrepp inte syftar till att tillgodose allmänt intresse — vilket jag påstår att det inte är fråga om — då är ingreppet även enligt lagrådet inte tillåtet enligt Europakonventionen, även om full ersättning skulle ges. Europakonventionen bygger alltså på att det är bara när det föreligger allmänna intressen som man får flytta egendom från vissa personer till andra personer. Lagrådet säger vidare: ”En annan aspekt av frågan om förenligheten med nämnda konvention rör ersättningsfrågorna.” Här finns ”inga uttryckliga bestämmelser om rätt till ersättning, med anledning av ingrepp i äganderätten. Dock anses ligga ett sådant krav i andra meningen i första stycket av Artikel 1.” Att Europadomstolen hyser den uppfattningen torde framgå av domstolens dom mot Sverige i ett i Strasbourg nyligen avgjort mål om just kränkning av egendomsskyddet, ett mål i vilket svenska staten dömdes till ett högt skadestånd. Om man jämför detta lagrådets uttalande med den försiktighet som kännetecknat lagrådets yttrande i övrigt, måste det betraktas som klart och tydligt i ersättningsfrågan. I full konsekvens med det har lagrådet föreslagit utvidgade ersättningsbestämmelser. Bara om dessa nya ersättningsregler genomförs torde, menar lagrådet, ”några problem i det nu diskuterade konventionshänseendet inte uppkomma”. Lagrådets slutsats är alltså att om man skall kunna garantera att detta går igenom nere i Strasbourg, då måste man genomföra de ersättningsregler som lagrådet föreslagit. Men vad som är ytterligt uppseendeväckande är dels departementschefens avvisande av de av lagrådet föreslagna ersättningsreglerna, dels och ännu mer hans trots detta utan reservationer gjorda uttalande att lagrådet ”funnit att några invändningar med fog inte kan resas”. Detta är inte sanning, herr Lundkvist! Lagrådet har ju tvärtom rest invändningar i just ersättningsfrågan. Jordbruksutskottet gör inte saken bättre. Det säger sig — jag vågar påstå mot bättre vetande — dela jordbruksministerns uppfattning att några invändningar beträffande förslagets förenlighet med Europakonventionen icke synes kunna resas, trots att lagrådets krav på kompletterande ersättningsbestämmelser inte följts. Mot den bakgrunden är det kanske förklarligt — men ur politiska och rättsliga synvinklar ytterligt anmärkningsvärt — att utskottets majoritet avvisat den remiss till konstitutionsutskottet som den borgerliga minoriteten i utskottet begärt. Jordbruksutskottet vågade tydligen inte inhämta de konstitutionella erinringar som nyssnämnda utskott inte rimligen kunde ha avhållit sig från att framföra. Jag har nämligen så pass stort förtroende för konstitutionsutskottet att jag anser att det skulle ha kommit konstitutionella invändningar från det hållet om ärendet hade remitterats dit. Detta tycker jag är ytterligare ett uttryck för den maktfullkomlighet som tyvärr generellt sett har kännetecknat hela den egendomliga behandlingen av den här frågan.

Och, herr jordbruksminister, nog borde ledamöterna av regeringspartiet efter tidigare fällande domar nere i Strasbourg vara så måna om Sveriges anseende att de inte tog ytterligare steg ut i det rättsligt riskabla, så att en ny prickning kan bli följden. Det är inte hälsosamt för Sverige att få den ena domen efter den andra på sig. Sådana risker skall man inte ta.

De rättsliga instanser som i Strasbourg handlägger en dylik anmälan är inte bundna av samma prövningsbegränsningar som svenska domstolar är. Fru talman! Jag har personligen kunskaper och erfarenheter av de fiskerättsliga frågor som nu står inför sitt avgörande. Det förefaller mig ibland som om jag mer än många andra har klart för mig hur den kränkning av enskild rätt det här är fråga om kommer att uppfattas av folk i våra skärgårdar, om de motsättningar den kan komma att leda till samt om hur stora de risker är för fiskevård och natur som förslaget kommer att leda till, om det genomförs. Jag har emellertid i mitt anförande avstått från att fördjupa mig i sådana mer konkreta frågor och uppehållit mig främst vid de rättsliga. Andra talare har ju tagit upp det mer konkreta. Jag vill ändå återge ett talesätt, som av ålder varit vanligt i Stockholms skärgård. Man brukade förr säga — och på sina håll säger man så fortfarande — att den som fiskar på annans vatten, han fiskar på ”Rundblads åttondel”. Uttalandet har använts som ett föraktfullt tillmäle om folk som fiskar överallt var de kommer åt, oberoende av om de har fiskerätt eller inte. När de nya fiskerättsbestämmelserna träder i kraft — betecknande nog den 1 maj —- kommer hela ostkusten att bli en enda jättestor ”Rundblads åttondel”. De som fiskar där kommer med säkerhet av många fastboende att betraktas som människor som fiskar på andras fiskevatten — med andra ord som ett slags inkräktare. De förhoppningar om förståelse och samsyn som jordbruksutskottets vice ordförande framförde kommer tyvärr inte att besannas. Tro mig! Och man måste förstå fiskevattensägarnas reaktioner. Deras inställning torde överensstämma med den gamla domarregeln: ”Det rätt och skäl icke är, det kan icke heller vara lag; för de skäl som lagen haver med sig, gillas hon.” Där förut rått förståelse mellan fastboende och det rörliga friluftslivets många människor, kommer den nya lagen att på många håll förändra klimatet. Men inte ett enda ord har utskottet — och för övrigt inte heller regeringen — ägnat sådana konflikter mellan det bofasta skärgårdsfolket och det rörliga fiskets utövare. Inte heller tycks de ha förstått hur svårt, för att inte säga omöjligt, det i praktiken kommer att bli att förhindra skadegörelse och intrång i de fastboendes fiske med nät och ryssjor och hur därmed de bofastas möjligheter drabbas att ostörda bedriva det fiske med fasta redskap som ofta är av avgörande betydelse för skärgårdsbornas ekonomi, tillvaro och hushållning. Då det gäller de risker för miljö och natur som jag nyss berörde framgår av utskottets betänkande att även om dess ledamöter hyser viss oro för vad förslaget kan vara ägnat att medföra, detta ingalunda påverkat ställningstagandet i själva sakfrågan. De har varit i stort sett opåverkade av remissmyndigheternas allvarliga varningar i fråga om förslitning av naturen och skador på fågellivet. De har i det hänseendet begränsat sig till några till intet förpliktande erinringar om olika möjligheter att ingripa, att reglera och att kontrollera vad som sker i skärgårdshavet. De hänvisar till skyddsbestämmelser som kan utfärdas enligt fiskeriförordningen, fiskelagen och naturvårdslagen. Detta innebär att — om regleringssystemet måste byggas ut för att skydda viktiga naturvärden, vilket jag håller för sannolikt — omfattande begränsningar av det rörliga friluftslivets nyttjande av våra skärgårdar blir helt ofrånkomliga. Det redan nu täta, krångliga och byråkratiska svenska regleringsnätet blir ännu tätare. Det kräver dessutom tillsynspersonal, och det kommer att kosta pengar. Följden av ett förslag som påstås vara tillkommet i syfte att öka fritidsfolkets möjligheter till rekreation och människornas tillgång till en öppen och fri natur lär med största sannolikhet bli minskad tillgång till förut tillgängliga områden och således till en i vissa hänseenden mer begränsad allemansrätt. Fru talman! Jag upprepar — det är en sorts sammanfattning: Det förslag till fritt handredskapsfiske som riksdagen nu tar ställning till utgör ett från rättsliga och demokratiska synpunkter kränkande ingrepp. Det är såväl principiellt som sakligt djupt oroande.